Herr talman! Betänkandet ser litet och behändigt ut och skulle kanske inte behöva föranleda någon längre utläggning. Men det är ett betänkande som är litet symptomatiskt för den socialdemokratiska regeringspolitiken. Vi har här återigen ett bevis på att man sätter rättssäkerheten på undantag, att myndighetsutövandet får gå före individens möjligheter till ekonomisk planering. Jag måste säga att det är inte första gången vi möter det här. Jag har så många års erfarenhet av taxeringsarbete att jag vet hur utsatta människor många gånger är i taxeringssammanhang. Dels är det väldigt svårt för dem att förstå hur skattesystem är uppbyggda -- vi får hoppas att det blir litet enklare framöver -- dels har de inte samma möjligheter att göra utredningar som myndigheterna har. Jag tycker inte att myndigheterna i dag är betjänta av att lägga ärenden på hög ända in på nästa period för att kunna se om det eventuellt finns någonting som man kan anklaga den skattskyldige för. Jag tycker att myndigheten borde vinna på att klara av ärendena så fort som möjligt och se till att man har tid att ägna åt de nya taxeringar som uppstår varje år. Jag yrkar bifall till reservation nr 1. Vi centerpartister står bakom tre reservationer; tillsammans med moderaterna har vi velat markera rättssäkerhetsperspektivet, kanske för den lilla människan i förhållande till den stora myndigheten. Det finns ett avsnitt som handlar om ställföreträdares ansvar och som också är typiskt för den socialdemokratiska regeringspolitiken när det gäller rättssäkerheten och när det gäller att sätta före möjligheten att få ut skattemedel, oavsett om man får ut dem från den det berör eller från någon annan -- det spelar ingen roll, bara man får ut det man har tänkt sig. Så kan vi ju inte ha det i samhället att det skall vara den ledande principen, utan det är rätt människor som skall bli utsatta. Det finns så mycken kritik mot det här förslaget att jag inte förstår att man har tvingat igenom det. Även här finns en brasklapp, en mening som vi börjar bli ganska vana vid i skatteutskottet, nämligen att utskottet förutsätter att regeringen noggrannt följer tillämpningen av den nya bestämmelsen och, om utvecklingen ger anledning till det, återkommer till riksdagen med nya förslag. I det förra betänkandet om fastighetstaxeringen har utskottsmajoriteten t.o.m. sagt att regeringen utan att riksdagen gör något särskilt tillkännagivande skall återkomma till riksdagen om utvecklingen ger anledning till det. Man är tydligen litet mer oroad i det här betänkandet än i det förra betänkandet. Det kan i och för sig vara bra att det finns nyanser i de här skrivningarna från socialdemokraternas sida. Men jag tycker ändå att det är beklämmande att man hela tiden hårdrar det. Och det är inte vi som är omedgörliga, utan det är faktiskt en majoritet i skatteutskottet som är ganska omedgörlig när det gäller att över huvud taget diskutera olika saker i samband med skattereformer och de lagregleringar som eventuellt behöver ändras. Jag tycker att det är synd att vi så ofta skall behöva läsa meningar om att vi skall följa en utveckling och om den blir negativ vidta åtgärder -- det är nästan så att man förutsätter att den skall bli negativ. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Jag har inga litterära citat att föredra. Jag tänker fatta mig mycket kort och ägna utskottsbetänkandet hela mitt intresse. Betänkandet i dess helhet är ganska kortfattat. Jag har inte för avsikt att ge mig in i någon större redovisning av det, utan jag skall ägna min uppmärksamhet åt reservationerna. Jag yrkar naturligtvis avslag på samtliga. Görel Thurdin talade om vad som var symptomatiskt för socialdemokraterna. Jag vet inte om skillnaderna i ståndpunkter mellan oss -- i det här fallet är skillnaderna sex månader resp. ett år -- är så stora att man kan åberopa dem. När det gäller den första reservationen föreslår centern och moderaterna nämligen nämligen att man skall ändra tidsgränserna till sex månader efter utgången av det kalenderår under vilket uppbördsåret har gått ut resp. tolv månader efter utgiftsåret. I anslutning till detta vill man att taxeringslagen skall förändras och anpassas till de nya bestämmelserna. Så sent som i våras beslutade vi om en ny taxeringslag. I stort sett handlar det här om en anpassning till de reglerna, så vi har redan behandlat de här reglerna när vi angivit tidsgränserna. Den andra reservationen är en konsekvens av den första. Jag ber att få yrka avslag på båda. Den tredje reservationen, om ställföreträdares ansvar, gäller ett utvidgat ansvar för den person som företräder den juridiska personen. Anledningen till förslaget är helt och hållet att man skall undvika skattefusk i sammanhanget. Vi har ju i betänkandet förklarat att skulle det visa sig att förhållandena här kommer att fungera på ett otillfredsställande sätt är vi på det klara med att den här frågan måste ses över. Det är bara det att vi har litet större förtroende för regeringen än vad exempelvis centern har i det här sammanhanget. Den fjärde reservationen gäller också ett förslag som är något av en teknisk anpassning till den nya skattereformen. Vi vet att det föreligger en promemoria som behandlar de här frågorna, nämligen DS 1988:59. Man tar där upp frågan om reglerna för skatter och sociala avgifter, och man föreslår bl.a. i själva promemorian att uppbördsskyldigheten skall upphävas. Man anger även i propositionen att den är föremål för behandling i regeringskansliet och att det ganska snart kommer att föreligga förslag från regeringen. Jag tror att det då är angeläget att avvakta den prövning som just nu sker i regeringskansliet innan man tar ställning. Därför, herr talman, yrkar jag avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Torsten Karlsson säger att socialdemokraterna har förtroende för regeringen. Då säger jag att vi i centerpartiet har förtroende för individen -- därför tycker vi att politiken skall avspegla ett sådant förtroende för individen. Vi har bedömt att det kan räcka med sex månader som planeringstid för myndigheten, och det för att man skall tvingas vidta åtgärderna så fort som möjligt, om man nu tycker att det finns någonting att ta itu med, och för att individen skall ha möjlighet till en rimlig planering. När det gäller ställföreträdares ansvar talade Torsten Karlsson om att det gäller att undvika skattefusk. Vi från centern tycker nog också att man skall försöka utforma reglerna så att man inte inbjuder till skattefusk. Å andra sidan föreslår ju ni en generalklausul. Ni kan ju därför komma åt dem som fuskar, om ni skulle vilja det, även om ni inte kan det enligt de här reglerna. Jag förstår inte varför ni måste bygga in dubbla spärrar för individerna. Det visar bara att ni har förtroende för regeringen men inte för individen.
Herr talman! Jag begärde ordet med anledning av diskussionen om socialdemokraternas förtroende för regeringen. Jag vill fästa uppmärksamheten på att Torsten Karlsson faktiskt sade att socialdemokraterna har ''litet större förtroende'' för regeringen än centerpartiet. Med en så blygsam inställning hos socialdemokraterna har jag svårt att fortsätta repliken.
Herr talman! Det vi diskuterar i fråga om reglerna är bara en avvägning om dessa skall gälla för sex månader eller ett år. Därför är det inte mycket att strida om. Vi fattade dessa beslut redan i våras när vi beslutade om den nya taxeringslagen. Vi har också förtroende för individen, men jag tror ändå att det måste finnas regler som individer får rätta sig efter för att vi skall kunna få ordning i den här typen av frågor. Det tror jag även att individerna tjänar på. Alla individer drabbas ju inte av dessa regler. Skulle svårigheter uppstå finns det ju prövningsmöjligheter. När det gäller frågan om juridisk person får vi väl utgå ifrån att om det inte skulle fungera, återkommer regeringen i frågan.

Herr talman! I NU 12 behandlas bl.a. ett förslag från regeringen, i vilket man föreslår riktlinjer för riksdagens medverkan vid beslut om försäljning av aktier som innehas av det nya statliga förvaltningsbolaget Fortia. Från folkpartiet liberalernas sida motsatte vi oss i våras bildandet av det statliga förvaltningsbolaget. Därför yrkar vi nu också avslag på denna proposition som föreslår vissa befogenheter för detta statliga förvaltningsbolag. Liberalismen bygger på marknadsekonomi och enskilt ägande. För folkpartiet liberalerna är det viktigt att sprida makt och inflytande. Genom fri företagsamhet och enskild äganderätt bör det ekonomiska inflytandet fördelas till så många individer som möjligt. Ägandet i näringslivet skall spridas, inte kollektiviseras och koncentreras. Ett spritt ägande och mindre koncentrerad makt är ett mål i sig för en liberal samhällsutveckling. Vi tillmäter individen betydelse som enskild person, och inte enbart som del av ett kollektiv eller grupp, som skall föra hennes eller hans talan och placera en oidentifierbar andel i kollektiva medel. Den socialdemokratiska regeringen har fört en politik som bidragit till kollektivisering och koncentration av ägandet. Medan det enskilda ägandets andel av näringslivet trendmässigt minskar så ökar institutioner, företag och fonder sin del. Löntagarfondernas införande 1983 är det mest flagranta exemplet på detta. Det utbredda statliga ägandet av alla möjliga slag av verksamheter är ett exempel på koncentration. De mindre försök till försäljning av delar av de statliga företagen som gjorts under senare år har genomförts på ett sådant sätt att institutioner, andra storföretag och bankernas storkunder gynnats, i stället för de anställda och allmänheten. Ett spritt enskilt ägande och en fri konkurrens utgör grundstenarna för en vital ekonomisk politik. Man kan utan vidare säga att all erfarenhet visar att ett privat, decentraliserat ägande och företagande är den bästa grunden för ett ökat välstånd. I reservation nr 1 framför vi krav på en privatisering av statliga företag. Dessa krav bygger på en gemensam motion från folkpartiet liberalerna, moderata samlingspartiet och centerpartiet. Vi menar från dessa partier att stora delar av den affärsverksamhet som bedrivs av staten i verkseller bolagsform bör kunna avyttras. Verksamheterna skulle då utsättas för marknadsmässig konkurrens som skulle befrämja effektivitet och bättre anpassning till konsumenternas behov. Försäljningen av statliga företag måste ske i sådana former att det främjar en ökad spridning av aktieägandet. Det är därför viktigt att valet av försäljningsmetod anpassas till de olika objekt man skall sälja, men också till det läge som råder vid tidpunkten för avyttrandet. Procordias introduktion på Stockholms Fondbörs är ett exempel på hur en försäljning absolut inte skall gå till. Där fick i praktiken institutionerna en förköpsrätt. Den lilla pott som blev över fördelades av banker och fondkommissionärer till deras största kunder. Vi menar att en betydande del av de statliga företagen kan säljas direkt till den stora allmänheten genom börsen. Erfarenheterna från Storbritannien och Frankrike visar att man på det viset kan sprida aktieägandet till ett mycket stort antal småsparare. För det krävs dock omfattande information riktad till allmänheten. Det pekar också på att man kan sälja samtliga aktier till enskilda anställda så att helt löntagarägda företag skapas. De statliga försäljningarna får inte heller ges en sådan volym att möjligheterna stryps för andra företag som vill utnyttja riskkapitalmarknaden som finansieringskälla. Vi föreslår en utförsäljningsvolym på i storleksordningen 15--20 miljarder kronor på tre år. Regeringen bör enligt vår mening utarbeta ett förslag till plan för försäljning av statliga företag. Herr talman! Jag står givetvis bakom samtliga de reservationer som folkpartiet liberalerna har avgivit till detta betänkande men för att spara kammaren nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Det är egentligen gamla bekanta frågor vi diskuterar när vi nu har att behandla dels en proposition om vissa befogenheter för ett nytt förvaltningsbolag, dels 1990 års skrivelse för de statliga företagen och de motioner som väckts i anledning härav. Detta har vi diskuterat vid flera tillfällen tidigare i kammaren. Det finns då vissa fundamentala utgångspunkter när vi debatterar dessa frågor. En sådan utgångspunkt är att ett spritt ägande och en fri konkurrens är viktiga ingredienser i en vital ekonomisk politik. Statens främsta uppgift skall vara att dra upp ramarna för näringspolitiken och även att på olika sätt medverka och stimulera till en positiv utveckling i näringslivet. Man behöver därför inte äga företag eller bedriva näringsverksamhet. Det sköts bättre av privata intressen. En privatisering av statliga företag skulle innebära en klar vitalisering av vår ekonomi och vårt näringsliv. Verksamheter skulle utsättas för marknadsmässig konkurrens. Detta skulle med all sannolikhet leda till både en bättre effektivitet och en bättre anpassning till kundernas behov och önskemål. Från de borgerliga partiernas sida har vi vid upprepade tillfällen drivit kravet på att mycket stora delar av den affärsverksamhet som i dag bedrivs i verk eller bolagsform skall utförsäljas. Vi anser att ett realistiskt mål bör vara en utförsäljning i storleksordningen 15--20 miljarder under en treårsperiod. Valet av försäljningsmetoder och aktuella objekt kräver noggranna överväganden. Vi anser därför att regeringen bör utarbeta ett förslag till en plan för försäljning av statliga företag i enlighet med de riktlinjer som har dragits upp i den borgerliga motionen. Försäljning av företag bör ske på ett sådant sätt att man främjar spridning av ägandet. Denna försäljning måste också ske med anpassning till rådande marknadsläge. Med utgångspunkt ifrån vad jag nu har anfört anser jag inte att det finns skäl för riksdagen att anmoda regeringen att utarbeta ett samlat program för de statliga företagens uppgifter och funktion. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 1. När det gäller riksdagens medverkan vid beslut om aktieförsäljning anser vi att det inte behövs några nya riktlinjer beträffande det statliga förvaltningsbolagets befogenheter att avyttra aktier utan riksdagens hörande. Vi vill ha en omfattande utförsäljning av statliga företag. Om denna försäljning skulle kunna komma till stånd har förvaltningsbolaget ingen funktion att fylla längre. Jag vill också något beröra Celcius Industrier. Den svenska krigsmaterielindustrin står nu inför betydande omstruktureringar. Här bör även den militära fartygsproduktionen inräknas. Staten har som ägare till Celciuskoncernen även ansvar för att Karlskronavarvet AB och Kockums AB får en gynnsam lösning av sina strukturfrågor. Därför anser vi att regeringen bör ge dessa företag ett ägarförhållande som bättre tillgodoser företagens utvecklingsmöjligheter och som samtidigt medverkar till en omstrukturering av svensk försvarsindustri. När det gäller Svensk Kärnbränslehantering AB vill jag bara säga att vi från centerns sida inte har något emot att det sker en information om kärnkraftsavfallets hantering. Vi har ju redan sådan avfall, och man måste naturligtvis ta hand om detta. Informationen skall dock inte vara så utformad att den uppfattas som en plädering för kärnkraft. Slutligen, herr talman, vill jag bara säga ett par ord om Swedegas AB. Om vi nu bygger ut ett rikstäckande naturgasnät där det kommer att ske en storskalig introduktion av naturgas, kommer detta helt naturligt att både försvåra och förhindra ett större utnyttjande av biobränslen. Vi håller nu på med energiöverläggningar mellan socialdemokraterna, folkpartiet och centern. Bioenergin kommer att utgöra en mycket viktig del. Vi måste nu ge biobränslena den rätta chansen. Därför bör vi vara försiktiga med en alltför kraftig utbyggnad av naturgasen.

Herr talman! Än så länge är vi inte med i EG, och än så länge har riksdagen möjligheter att på ett kraftfullt sätt påverka näringspolitiken i landet. Kapitalets totala frihet att röra sig över landets gränser har visserligen begränsat möjligheterna till en självständig politik. Avviker vi från vad som är kutym i våra viktigaste konkurrentländer måste vi naturligtvis noggrant analysera våra åtgärder. Grundläggande när det gäller näringspolitiken är enligt min mening att vi befinner oss i en situation där den ekologiska katastrofen i världen förvärras för varje år. Det är industrivärldens industriella processer -- inkl. det industrialiserade jordbruket -- som tillsammans med den slösaktiga resurskonsumtion som de rika länderna hänger sig åt som är huvudproblemet och som leder till att världen blir allt fattigare. Det är nämligen en fullständigt falsk föreställning att världen blir rikare genom den industriella utveckling som pågår. Världen blir i stället allt fattigare. Naturresurser uttöms. Biologiska arter dör ut med en förfärande hastighet. Skogsskövlingen fortgår. Tillgången till odlingsbar jord och rent vatten minskar både absolut men framför allt per capita. Spannmålsproduktionen stagnerar. Tillgången på fisk i världshaven minskar. Vi har i dessa fakta en grundläggande orsak till den världsvida inflationen. En växande mänsklighet skall dela på sinande naturtillgångar. Logiskt sett leder det till att priset går upp. Detta är enligt min och miljöpartiets uppfattning en nödvändig bakgrund till varje diskussion om hur vi skall utveckla vårt näringsliv. Mot den bakgrunden ter sig frågan om huruvida ett antal industrier skall ägas av staten eller av enskilda som en sekundär fråga. Sverige har ingen stor statlig industrisektor. Tidigare politikergenerationer både på höger och vänsterkanten har sett ett värde i att staten äger vissa företag, framför allt sådana som är grundade på långsiktigt värdefulla naturtillgångar. Det gäller framför allt skog och malm. Det finns kanske ibland skäl att sälja ut sådana tillgångar. Vi i miljöpartiet menar t.ex. att skogen kan bli bättre skött om den ägs av ägare som bebor och arbetar med sitt skogsinnehav. Erfarenheten av storskaligt statligt ägande antyder att det tenderar att bli mindre effektivt än privat. Samtidigt blir utan tvivel fördelningen av förmögenheten jämnare om hela folket äger en tillgång än om den är privatägd, då ägandet tenderar att koncentreras till vissa personer eller grupper. Jag förstår inte riktigt Isa Halvarssons argument att de statliga aktiebolagen skulle bli mera utsatta för konkurrens om de privatiserades. Jag tror att de befinner sig i en konkurrenssituation som är fullt jämförbar med de privata företagens situation i allmänhet. Centern säger att man genom privatiserande uppnår ett spritt ägande. Låt oss emellertid anta att man säljer ut ASSI. Jag vet inte hur länge det kommer att dröja innan ASSI hamnar i en av de två stora skogsgrupper som för närvarande finns i landet. Det finns väl undantag från spritt ägande. Det är kanske mera en trosföreställning än en på verkligheten grundad uppfattning. Vi konstaterar sålunda att staten äger industrier och att ägande ger makt och ansvar. Frågan är hur detta ansvar skall skötas. Staten har alltid ett ansvar för alla företag i landet, nämligen som normgivare. Den ekologiska krisen måste leda till att staten talar om för företagen vad som är acceptabelt och vad som måste minskas eller elimineras. Staten har både lagstiftningsmakten och den ekonomiska makten via skatter, avgifter och bidrag. Detta är statens viktigaste uppgift när det gäller företagen. Jag kan inte se någon uppgift som skulle vara viktigare för ett näringsutskott än att diskutera hur den industriella verksamheten skall bedrivas så att utarmningen av jorden bromsas liksom den ekologiska krisen. När det gäller de statliga företagen har staten ett dubbelt ansvar. Även där gäller naturligtvis den normgivande makten. De statliga företagen skall lyda under samma regler och lagar och betala samma skatter som de enskilt ägda företagen. Staten har dessutom en ägarmakt och ett ägaransvar. Miljöpartiet har ställt frågor om den statliga företagspolicyn tidigare i ett antal motioner. Vi ställer dessa frågor i år igen. Åter har vi mötts av samma tystnad från utskottets och regeringens sida. Vi trodde förr att en dialog var demokratins livsluft, men vi har uppenbarligen missförstått något -- eller också saknas demokrati. När det gäller de statliga företagen finns det anledning att diskutera ekonomisk demokrati inom företagen och frågan om ägandets anonymitet. Stora privata koncerner och transnationella företag är ofta mycket anonymt ägda. De statliga företagen är på intet sätt bättre. Där sitter en tjänsteman på industridepartementet eller något annat departement och röstar för staten samtliga aktier. Man kan knappast tänka sig någon anonymare ägarfunktion än denna. Riksdagens inflytande är marginellt när det gäller de statliga företagen. Vi har också ställt frågan om man på något sätt kan begära att de statliga företagen skall vara föredömen när det t.ex. gäller hänsynstagande till miljö, ekologi och inte minst arbetsmiljö. Det är ur dessa utgångspunkter som vi i miljöpartiet velat diskutera den statliga företagsamheten. Förra året tog vi upp till diskussion ASSIs produktprogram som vi ansåg helt felinriktad ur ekologisk synpunkt. Anmärkningen hjälper dess värre även i år, även om vi i vår motion inte har berört ASSI. Det är ett företag som ser som sin huvuduppgift att expandera marknaden för engångsförpackningar, gärna klorblekta. Detta bidrar till energi och resursslöseriet i världen. Inom Procordia kan vi finna åtskilliga exempel på produkter som ur ekologisk synpunkt måste ifrågasättas. I själva verket borde man kunna begära att de statliga företagen skulle befinna sig i främsta ledet när det gäller miljövänlig produktion. De skulle kunna vara pionjärer för att i praktiken genomföra livscykelbegreppet i produktionen och den livscykelspecifikation som vi tidigare har diskuterat. De skulle frivilligt kunna införa miljöredovisning i sina årsberättelser. Det är frågor som vi för någon vecka sedan diskuterade här i kammaren och som de partier som i valrörelsen kallade sig miljöpartier tydligen inte begrep eller struntade i. Därigenom dementerade de definitivt påståendet om sitt miljöintresse. Miljöpartiet har omnämnt ett antal företag som sysslar med speciellt miljöfarlig eller ekologiskt olämplig verksamhet inom den statliga sektorn: Kärnbränslehantering och Swedegas. Vi har också uttalat att krigsmaterieltillverkningen bör avskiljas från Celsius industrier och ställas direkt under departementets kontroll. Krigsmaterieltillverkning bör enligt vår uppfattning inte betraktas som en industriell verksamhet vilken som helst som skall verka på marknadens villkor, utan snarare som ett nödvändigt ont som skall stå under strikt demokratisk kontroll. Samma sak gäller egentligen de fyra bolag som jag har nämnt. Studsviks och SKBs verksamhet skall inriktas på en kärnkraftsavveckling, som i varje fall senast skall vara klar år 2010 men som enligt miljöpartiets uppfattning kan vara klar betydligt tidigare. Att dessa företag inriktar sig på en fortsatt utveckling av något som svenska folket i folkomröstning har förkastat är enligt vår uppfattning både dumt och omoraliskt. Naturligtvis håller jag med centern om att en saklig information från bolaget är helt acceptabel. Tyvärr har SKB ingalunda fungerat så, utan den informationsverksamhet som man på ett effektivt och dyrbart sätt har bedrivit i landet har varit så inriktad att det har varit uppenbart att man velat propagera för fortsatt användning av kärnkraft. Att expandera användningen av fossilgas anser vi också vara förkastligt. Det kommer att låsa fast landet i ett beroende av ett nytt fossilt bränsle, sårbart och importerat. Att satsa miljarder på detta är att stjäla resurser från de energiformer som vi enligt tidigare riksdagsbeslut skall satsa på: inhemsk förnybar energi. Att ett statligt företag medverkar till detta finner vi beklagligt. Här borde staten ingripa med sitt ägaransvar för att dra ned på verksamheten, som dessutom leder till koldioxidutsläpp om det införs ett nytt fossilt bränsle. Vad så gäller SAKAB skall jag fatta mig kort. Staten måste förbjuda producerandet av avfall som inte kan destrueras eller återvinnas, dvs. förbjuda de produkter som alstrar sådant avfall vid tillverkning eller användning eller skrotning. Vi måste äntligen lära oss att världens framtid kräver ett kretsloppstänkande. Slutligen har vi anmärkt på att Nordiska Satellit AB ägnar sig åt en verksamhet som ökar den andliga miljöförstöringen i landet. Vi anser att staten borde söka en bättre användning för satelliten Tele X. En viktig fråga som vi berör bland principfrågorna vad gäller de statliga företagen är frågan om statliga monopol. Eftersom jag skall föra en interpellationsdebatt med industriministern kring detta den 11 januari nästa år avstår jag från kommentarer i dag. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2,

Herr talman! Jag kan inte hålla med Lars Norberg i hans kritik mot den informationsverksamhet som Svensk Kärnbränslehantering AB har bedrivit. Jag har själv varit i Oskarshamn och sett både Sigyn och mellanlagret clab där. Som jag ser det bedriver miljöpartiet en oseriös skrämselpropaganda. Utställningen i fråga var enligt min mening både saklig och instruktiv. Den visade också att SKB på ett seriöst och professionellt sätt handhade dessa farliga insatsvaror liksom avfallet från kärnkraftsverken. Som svensk tycker jag att man kan känna sig tillfredsställd och trygg med det sätt varpå Svensk Kärnbränslehantering handlägger dessa svåra frågor. Vi i folkpartiet liberalerna är motståndare till att det sker en utbyggnad av ett rikstäckande naturgasnät under de närmaste åren. Det skulle försvåra eller t.o.m. förhindra ett bredare utnyttjande av biobränslena. Dessa frågor skall enligt vår mening avhandlas i samband med diskussionen om energipolitiken. Att miljöpartiet inte förstår vitsen med att försälja statliga företag samt att ha en fri näringsverksamhet och en fri näringspolitik i Sverige har vi tidigare sett exempel på.
Herr talman! Vi vill gärna ha en fri näringspolitik, Isa Halvarsson. Men den statliga sektorn i Sverige är förhållandevis liten och utgör inget större problem. Vi kan mycket väl tänka oss att vissa delar av denna statliga sektor försäljes. Isa Halvarsson påstår att det skulle förbättra konkurrensen, vilket jag har svårt att förstå. De statliga företagen inom Procordia, exempelvis Pripps eller Sarakrogarna, konkurrerar på tämligen lika villkor med ett antal privata företag i landet. Att en försäljning av statliga företag skulle få någon större effekt på konkurrensen förstår jag alltså inte. Isa Halvarsson kan kanske förklara för mig hur det ligger till. Saklig information om kärnkraften och kärnkraftsavvecklingen hänger naturligtvis till en del samman med vad man tror och anser om kärnkraften. Det är lätt att påverkas av sin personliga inställning till denna teknik och dess risker. Samtidigt kan jag hålla med Isa Halvarsson om att staten och industrin tack vare kärnkraftsmotståndarnas idoga arbete för en bättre politik än andra länder när det gäller att ta ansvar för både riskerna och avfallet. Vi har ju sett skräckexempel i öst. Jag vågar påstå att vi står oss gott jämfört med länder som England och USA. Där finns förskräckliga exempel på nonchalans vad gäller kärnkraftshantering.
Herr talman! Jag tror att alla i Sverige är intresserade av en säker hantering av dessa farliga ämnen. Själv har jag inte alls varit en ivrig kärnkraftsförespråkare, men jag måste säga att jag blev imponerad av det sätt som Svensk Vad så gäller statens roll inom näringspolitiken vill jag säga så här: Om staten agerar på den marknad där man själv sätter upp spelreglerna uppstår uppenbara risker för en osund konkurrens. Det blir motstridiga lojaliteter, och det uppkommer verkligen risker för snedvridna konkurrensförhållanden mellan privata och statliga företag. Det står enligt min mening helt klart att det skall vara så mycket privat och spritt ägande som möjligt.
Herr talman! Visst förstår jag att Isa Halvarsson blev imponerad när hon besökte Oskarshamn. Men den saken skall vi kanske inte fortsätta att diskutera. En stark ägare, och en sådan är ju staten, kan naturligtvis alltid påverka situationen för sina företag. Men jag skulle vilja få mer konkreta exempel på hur statligt ägda företag leder till minskad konkurrens.

Herr talman! Riksdagen beslöt i maj i år att statens aktier i tio bolag skulle överföras till ett särskilt förvaltningsbolag med namnet Fortia.

Utskottsmajoriteten anser att regeringens förslag till tillgodoser de krav som riksdagen har ställt. Jag yrkar bifall till utskottets förslag. De borgerliga partierna tar åter upp frågan om privatisering av de statliga företagen. Vår inställning är fortfarande att det skall finnas en statlig företagssektor som en motvikt till de privata maktgrupperna. Eftersom denna fråga, som vi ser det, inte i något avseende tillförts något nytt sedan den senast behandlades, ber jag att få hänvisa till tidigare debatt och beslut här i riksdagen. Det var faktiskt så sent som i våras. Jag yrkar således avslag på reservationerna 1 och 4. Vad så gäller regeringens redogörelse för de statliga företagen samt kraven från centerpartiet och miljöpartiet om att en principdeklaration om de statliga företagens mål och riktlinjer skall redovisas med vissa mellanrum, anser vi att det räcker med att regeringen i ärenden om särskilda företag och i näringspolitiska propositioner tar upp dessa frågor till behandling. Det skedde så sent som i våras då regeringen i den näringspolitiska propositionen diskuterade motiven för de statliga företagen. Jag yrkar därmed avslag på reservation 7. Jag yrkar också avslag på reservationerna 8 och 9 Karlskronavarvet och Kockums. Jag vill kortfattat hänvisa till beslutet här i riksdagen i våras och till debatten förra månaden med anledning av betänkandet NU10 om krigsmaterielindustrin. Vad så gäller frågan om hur Tele-X-satelliten skall nyttjas hänvisar jag till att det för närvarande pågår överläggningar mellan Satellitaktiebolaget och Rymdaktiebolaget. Ett avtal kommer inom kort att undertecknas. Avsikten är att Satellitaktiebolaget skall ha ägaransvaret och utöva kontroll över hur satelliten skall användas. Jag yrkar avslag på reservation 10. Låt mig i sammanhanget peka på utskottets skrivning där vi framhåller hur viktigt det är att kontakterna med Polen och de baltiska staterna fullföljs så att Tele-X-satelliten nyttjas för att utöka telekommunikationerna. Herr talman! I övrigt hänvisar jag till utskottets skrivning och yrkar bifall till hemställan i betänkandet samt avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Rune Jonsson anser att det har getts ett svar på frågan om den statliga företagspolicyn. Vi i miljöpartiet har ett antal gånger ställt flera frågor kring detta. Vi hade hoppats att antingen från regeringen eller från utskottsmajoriteten få svar på våra konkreta frågor. Dessa kan kort sammanfattas så här: Vilken principiell skillnad ser regeringen mellan affärsverk och aktiebolag? Hur skall regelsystemet för dessa företagstyper skilja sig åt? Kan andra krav ställas på statliga företag än på övriga företag? Skall statliga företag utgöra ett föredöme i fråga om miljö, affärsmoral etc.? Skall statens innehav av företag användas för att främja ekonomisk demokrati? Har staten ett särskilt ansvar för krisbranscher i en vikande ekonomi? Det är konkreta frågor som jag inte anser att vi har fått ett samlat och konkret svar på. Jag kommer att lämna riksdagen i och med att denna treåriga mandatperiod löper ut. Under snart tre år har jag drivit en fråga utan att få något konkret svar. Det är beklagligt.

Herr talman! Rune Jonsson och jag representerar två olika ideologier, och det är inte konstigt att han motsätter sig en försäljning av statliga företag. Själv tror jag att en försäljning av statliga företag innebär en vitalisering av vårt näringsliv. Det är inget självändamål för staten att äga företag. Det är bättre att skapa gynnsamma förutsättningar och bra ramar för svenskt näringsliv att kunna verka. På det viset sprider man också ägandet och engagerar fler människor. Det blir därmed mer aktivitet runt om i vårt land. Jag tror alltså att det vore mycket bra för vår ekonomi och för vårt näringsliv om fler företag kunde privatiseras. Det är helt onödigt att tillåta förvaltningsbolaget Fortia att sälja aktier. Om statliga företag säljs ut så behövs inte detta företag. Verksamheten kan skötas bra ändå. Därmed yrkar jag avslag på utskottets förslag i detta fall.
Herr talman! Låt mig först säga följande till Lars Norberg. I de näringspolitiska propositionerna brukar man behandla just de frågor som Lars Norberg här berör beträffande företagspolicy. Men det sker inte i samband med redogörelser för de statliga företagens verksamhet. Kjell Ericsson konstaterar att vi har olika uppfattningar, och det är alldeles riktigt. Vi tycker att de statliga företagen tillsammans med kooperativa företag spelar en roll som motvikt till den stora andelen privata företag. Vi anser således att de statliga företagen spelar en roll i det industripolitiska arbetet.
Herr talman! Jag förmodar att Rune Jonsson tänker på de rader i den näringspolitiska propositionen som handlar om statligt företagande. Men där finns inga konkreta svar på de frågor som vi har ställt, t.ex. om hur man ser på de s.k. naturliga monopolen. Vad är kriteriet för om en statlig verksamhet skall bedrivas i verksform eller i aktiebolagsform? Vilka principiella skillnader leder det till i fråga om demokratisk insyn osv.? Det finns ett stort antal frågor som vi har ställt men inte fått svar på.

Herr talman! Det är bra med många aktörer inom näringspolitiken. Det är också bra att det finns såväl enskilda som kooperativa företag. Det är inget självändamål att ha statliga företag. Man kan t.ex. få anställda i företagen och många andra att köpa aktier och på det viset sprida ägandet. Det tror jag är en bra injektion för vår ekonomi och för vårt näringsliv.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande 12 behandlar man riktlinjerna för hur det nya statliga konglomeratet Fortia skall kunna få sälja aktier i sina dotter och intressebolag. Fortia är ju det holdingbolag som skall ta hand om det statliga aktieägandet. Det är kanske ett mer fantasifullt namn än det gamla Statsföretag AB, men i övrigt är principerna ungefär desamma. Vi i de tre borgerliga partierna tycker inte att det finns några motiv för att ge sådana riktlinjer. Det räcker egentligen med en enda riktlinje, nämligen att de statliga företagen skall säljas och ge en så stor ägandespridning som möjligt. På det sättet kan vi dessutom få mer kompetenta ägare till de statliga företagen än vad dessa i dag har. Det kan medföra en dualism mellan ägare och företagsledning, något som har visat sig medföra en betydligt bättre utveckling än den som uppnås i företag i statlig ägo. Samtidigt skulle dessa företag ges möjlighet att attrahera till mer riskkapital på riskkapitalmarknaden. Hårdare krav skulle ställas från riskkapitalmarknaden på avkastning och förräntning i företagen. Samtidigt skulle man särskilja staten i dess egenskap av ägare i företag och givare av ramarna för företagandet i landet. Jag tycker att den stora cirkus som ägde rum kring Nordbanken, Posten och Sparbanken denna höst visade hur illa det kan gå när staten är storägare i en bank samtidigt som man anger spelreglerna för hur bankerna skall få agera. Det är ett mycket klart skäl till att staten bör träda ur ägarfunktionen och i stället koncentrera sig på att ange ramarna för verksamheten. En privatisering skulle dessutom inbringa relativt stort kapital till statskassan och därmed skapa möjligheter att nedbringa statsskulden eller placera skattebetalarnas pengar i andra angelägna investeringar. Man måste kunna få byta tillgångar och inte för alltid behålla dem som man av någon anledning har råkat få. Många av bolagen i Fortia AB har kommit in i företagsgruppen närmast av en sinkadus. Det är märkligt att man vill att just dessa företag skall förbli statliga. Socialdemokraterna har tidigare sagt att dessa företag skall drivas på exakt samma villkor som motsvarande privata företag. Man ställer sig naturligtvis frågan: Varför skall de vara statliga när man kan frigöra kapital till andra och mer angelägna investeringar? I hela Västeuropa har man privatiserat företag. I samband med näringsutskottets resa ute i Europa denna höst kunde vi konstatera hur företag säljs i hela Östeuropa. I Polen skall staten sälja 7 000 företag på mycket kort tid. Nästan samtliga ledamöter i Sejm röstade för försäljningen. Detsamma var fallet i Tjeckoslovakien. Men ljuset tycks ännu inte ha nått svensk socialdemokrati. Vi i de borgerliga partierna tycker därför helt följdriktigt att det inte finns några skäl för staten eller för regeringen att ge nya, speciella riktlinjer för sitt företagande. I stället bör man sälja företagen för att ge dem den marknadsanpassning som de så väl förtjänar. Ett exempel på handlingsförlamning gäller Celsius Industrier AB. Det är ett fastighetsbolag som även sysslar med röraffärer. Man har även varvsverksamhet och försvarsindustri inom sitt område, trots att den företagsgruppen, nämligen Kockum Marin och Karlskronavarvet med all säkerhet skulle passa bättre in i en försvarsindustristruktur och delta i den omstrukturering som där måste ske. Det är märkligt att man inte har kunnat frigöra sig från den tradition och stelbenthet som finns i det statliga företagandet. I reservation 19 har vi med en liten motivskrivning. Vi anser att majoritetens skrivning är ogin mot den fast boende skärgårdsbefolkningen och Kronoholmarna. Man marknadsanpassar deras arrenden och ställer nya investeringskrav på dem. Det hade varit riktigare att biträda vårt förslag till skrivning och därmed slagit vakt om skärgårdsbefolkningens möjligheter att stanna kvar. Man borde ha avvaktat de rättsprocesser som i dag äger rum för att på så sätt kunna ge skärgårdsbefolkningen bättre villkor. Jag är helt övertygad om att sommargästerna klarar sig på öarna i fråga, men det är den bofasta befolkningen som vi har anledning att slå vakt om. Med det anförda ber jag att få instämma i samtliga moderata reservationer och yrkar bifall till reservation 1.
Herr talman! Per Westerberg upprepar ofta och gärna att de statliga företagen skall säljas. Därmed åstadkommer man ett spritt ägande, säger han. Jag har aldrig riktigt förstått hur det skall gå till. Om aktier i exempelvis ASSI eller Pripps hamnar i en stor koncern föreställer jag mig att följden ganska snart blir en ytterligare koncentration i näringslivet. Den risken är väl så stor som att det blir ett spritt ägande. Som jag sade i mitt tidigare anförande har vi i miljöpartiet i och för sig inte den dogmatiska inställningen att staten till varje pris skall behålla företag. I ett senare inlägg här i kammaren kommer jag tvärtom att propagera för att staten skall avhända sig vissa investeringar för att kunna göra andra. Jag kan mycket väl tänka mig att det även inom den här företagssektorn kan finnas skäl att i viss utsträckning byta tillgångar. Det är klart att ett konglomerat av typ Celsius Industrier är en besynnerlig sak. Det förekommer i stor skala i exempelvis USA. Jag tycker att Celsius Industrier AB passar bra in på begreppet konglomerat. Det var i varje fall för något årtioende sedan en vanlig företeelse inom det privata näringslivet. Så småningom ansågs det vara mindre ändamålsenligt och rationellt med den företagsformen, varför den avvecklades. Det borde förmodligen ske även med Celsius Industrier AB. Att jämföra svenskt statligt ägande med situationen i Polen tycker jag är barockt. Vi har en ganska liten statlig företagssektor som inte kan jämföras med den statliga sektorn i Östeuropas länder. Jag tycker att de borgerliga partierna överdriver den statliga företagssektorn så som varande ett stort problem.
Herr talman! Den statliga företagssektorn skall förhoppningsvis vara en tillgång som kan utnyttjas genom att säljas till så många små ägare som möjligt. Ett spritt ägande med många små aktieägare ser vi som något positivt. Vi tycker inte att det är ett spritt ägande om staten äger allt. Naturligtvis skall man eftersträva så rationella strukturer som möjligt inom näringslivet. Självfallet kan det ske uppköp och delningar av företag, men trots det kan ett spritt ägande behållas med många miljoner människor som ägare. Vi har sett resultaten av det stora privatiseringarna ute i Europa där många miljoner människor har blivit ägare av stora delar av näringslivet. Begreppet konglomerat är betecknade för de statliga företagen. Fortia AB har företag i de mest skiftande branscher. Erfarenheterna de senaste tjugo åren visar att ingen företagsledning i världen är kompetent skicklig nog att leda företag i snart sagt alla branscher. Det är därför som konglomeraten försvinner. Man skapar bättre strukturer som är mer konkurrenskraftiga. Det talas om kärnaffärer. Jag tycker att den statliga styrningen av de statliga företagen är minimal. Det bör leda till att ägandet sprids. Därmed skapas förutsättningar för staten att frigöra resurser och minska sin skuldbörda. Ungern och andra delar av Östeuropa är intressanta, därför att det är en så total uppslutning från alla politiska grupperingar bakom uppfattningen att man skall radikalt minska det statliga företagandet och övergå till ett massivt privat ägande. Man inser att det är det som skapar välståndet. Statliga företag är ingen belastning men det gäller att utnyttja företagens möjligheter att utvecklas och sprida välstånd i Sverige. Det sker bättre i privat ägo, med ett spritt ägande, än med en passiv och tämligen ointresserad statlig ägare.
Herr talman! Jag tycker att Per Westerberg borde besinna ett ögonblick att det inte finns något mer spritt ägande än ägandet i de statliga företagen. De ägs nämligen av varenda levande medborgare i detta land -- de ägs av hela svenska folket. Om man i något sammanhang skall tala om spritt ägande, bör man nog göra det när det gäller de statliga företagen. Sedan är det en fråga om det är en förnuftig form för att leda och organisera företag och för att arbeta på en marknad. Det tycker jag att vi kan diskutera. Men att man skulle kunna åstadkomma ett så spritt ägande genom att sälja ut de statliga företagen på marknaden, det har jag svårt att se.
Herr talman! Jag noterar miljöpartiets definition av spritt ägande -- när staten äger är ägandet spritt. Det är inte den definition som jag använder. Spritt ägande är när många människor kan äga och ha inflytande över det de äger. Jag tror inte att de statliga företagen, statens järnvägar eller några andra, uppfattas som exempel på spritt ägande av svenska folket -- möjligen av miljöpartiet. Det vi menar är så centralt och viktigt med privat ägande är att man, när ett företag kommer ut på den privata riskkapitalmarknaden, på börsen, med många små ägare, ställer krav. Man ställer krav som nästan alltid leder till förbättringar och skärpningar i företagen. Det första som hände i Storbritannien när man började privatisera var att lönsamheten steg i nästan samtliga statliga företag. Man insåg att det inte var statens krav som gällde, utan marknadens, och de var väsentligt hårdare. Det är den kunskapen som har spritt sig som en löpeld i snart sagt varje land i hela Europa. Men det har gått långsamt och varit svårt för svensk socialdemokrati, och tydligen även för vissa delar av miljöpartiet, att förstå.
Herr talman! Jag framhärdar i mitt påstående att det staten äger, äger hela svenska folket. Per Westerberg har en besynnerlig synpunkt på detta. Jag kan icke förstå den.
Herr talman! Man kan tycka att det är en besynnerlig synpunkt eller definition, att ett spritt ägande är när många äger. När en äger -- staten -- borde väl ägandet vara koncentrerat så det förslår.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande 17 behandlas dels en proposition om förslag till tilläggsbudget, dels två motioner som har väckts med anledning av propositionen. De rör statens vattenfallsverk. Vi har alldeles nyss haft en debatt om statliga företag, där vi från folkpartiet liberalernas sida har krävt privatisering av statliga företag. Det är just med utgångspunkt i denna princip, att staten bör avveckla affärsverksamhet inom områden där det inte finns särskilda skäl för detta engagemang, som vi har en gemensam reservation från moderata samlingspartiet, folkpartiet och centern, där vi framför att en betydande del av Vattenfalls tillgångar skall kunna avyttras. När det gäller uppdelningen av och den partiella försäljningen av Vattenfall bör en ökad konkurrens på elmarknaden eftersträvas. Enligt vår mening bör också mycket stora delar av den affärsverksamhet som nu bedrivs i verks och bolagsform kunna avyttras, precis som vi sade i det förra ärendet. Vi anser att riksdagen bör anmoda regeringen att återkomma med förslag till en omorganisation av Vattenfall i enlighet med vad vi anför i reservation 1, som jag yrkar bifall till.

Herr talman! Detta ärende handlar om tilläggsbudgeten på industridepartementets ansvarsområde, och framför allt om statens vattenfallsverk. Jag vill här bara i mycket korta ordalag beröra ett par reservationer som behandlar just Vattenfall. Även här handlar det om privatisering. I reservation 1, som bygger på en centermotion, finns en borgerlig enighet om att dela upp och utföra en partiell försäljning av Vattenfall. Vi vill gärna se en organisatorisk lösning som ger möjlighet till en ökad konkurrens på elmarknaden. Vi anser därför att stora delar av den affärsverksamhet som nu bedrivs i verks eller bolagsform kan avyttras. Vi har den utgångspunkten att staten bör avyttra sin affärsverksamhet på de områden där det inte finns särskilda skäl för ett statligt engagemang. Däremot anser vi att ansvaret för t.ex. stamlinjenätet kan överföras till ett särskilt bolag eller särskild myndighet. Vi anser att detta ansvar kan ligga hos ett statlig organ. De övriga verksamheterna skall man efter hand försälja. Jag yrkar bifall till reservation 1. När det gäller omstruktureringen av Vattenfall Energiverksgrupp AB, menar vi från centerns sida att den typ av omorganisation av delar av Vattenfall som är föreslagen inte skall komma till stånd. De förslag som har presenterats går förvisso i rätt riktning. Vi anser emellertid att de inte är tillräckligt långtgående. Vi menar därför att regeringen skall komma tillbaka med ett förslag som överensstämmer med vad vi har angivit i vår motion 1990/91:N13. Jag yrkar därför bifall till reservation 3.

Herr talman! I detta betänkande har miljöpartiet reserverat sig för att staten skall genomföra en radikal omstrukturering av Vattenfall, och jag börjar med att yrka bifall till reservationerna 2 och Huvudanledningen till vårt förslag är inte att Vattenfall enligt vår mening mer eller mindre systematiskt har saboterat den energipolitik som riksdagen beslutat, även om det är en bidragande orsak. Vattenfall har enligt vår uppfattning genom sin politik byggt fast Sverige i en alltför stor och oekonomisk elproduktionsapparat, som under 70 och 80-talen har varit helt inriktad på kärnkraft. Samtidigt har man på ett effektivt sätt bromsat energihushållning, kraftvärmeutbyggnad, vindkraft m.m. Särskilt förrädiskt har varit att man parallellt med detta, för att tillmötesgå sin ägare staten, har bedrivit visst arbete inom dessa områden. Men för dem som har följt utvecklingen och lyssnat till Vattenfalls företagsledare har det varit uppenbart att detta inte har varit huvudinriktningen. När man nu på senare år har lyckats sälja sin elproduktionskapacitet genom en storsatsning på villavärme och elfjärrvärme har man börjat söka expandera inom andra sektorer: Nu vill jag inte antyda att Vattenfall skulle vara en organisation med särskilt onda eller intriganta ledare. Jag vill bara ha sagt att Vattenfall uppträder som varje stor organisation. Den lever sitt eget liv och söker främja sina egna syften i fråga om makt och tillväxt. Och man har gjort det skickligt. Staten i form av regering och riksdag har på intet sätt varit mäktig att styra Vattenfall. I stället har det varit Vattenfall som styrt staten, vilket för övrigt tämligen oförblommerat bekräftades av Vattenfalls förre tekniske direktör, Ingvar Wivstad, vid ett framträdande vid en konferens i måndags här i riksdagen. Om staten skulle vilja styra verksamheten inom energisektorn, och speciellt elsektorn, är alltså förutsättningarna att genom direktiv till Vattenfall uppnå resultat ganska dåliga. Däremot kan man genom en genomgripande omorganisation skapa förutsättningar för en ny inriktning. Det är också vad miljöpartiet föreslår. Genom en uppdelning av Vattenfall i ett flertal fristående enheter kan man enligt vår mening uppnå ett antal önskvärda möjligheter: 1. Skapa möjligheter för en planmässig kärnkraftavveckling 2. Skapa en elmarknad med ett flertal konkurrerande producenter 3. Renodla den typiska monopolverksamheten, den nationella kraftdistributionen, i ett statligt monopol som arbetar enligt common carrierprincipen 4. Låta konsumenterna ta ansvar för den lokala eldistributionen 5. Låta Vattenfalls nuvarande projekt och entreprenadverksamhet verka som ett fristående företag under full marknadskonkurrens. Vi föreslår sålunda att kärnkraftverken sammanförs till ett statligt företag som drivs i verksform med inriktning på avveckling. Vi föreslår vidare att vattenkraftverken försäljs, men inte till privata intressen utan till de län där de är belägna. Därigenom stannar tillgångarna i folkets ägo, men med en stark anknytning till den bygd där tillgångarna finns. Vidare föreslår vi att Vattenfalls verksamhet i de kommuner där man nu arbetar med eldistribution och fjärrvärme försäljs till lokala intressenter, företrädesvis kommunerna. Vi föreslår att högspänningsnätet för hela landet skall handhas av ett statligt monopol i verksform som åtar sig krafttransmission enligt common carrier-principen. Projekt-, entreprenad-, kanal och fastighetsverksamheterna ombildas till separata aktiebolag, som eventuellt försäljs, gärna till de anställda och till lokalbefolkningen. Mycket av det vi föreslagit är redan under genomförande i Norge. Där har Vattenfalls norska motsvarighet Vassdragsvesendet delats upp enligt liknande principer. Huvudsyftet med detta förslag är att skapa konkurrens och nya förutsättningar på elmarknaden och ett bättre utnyttjande av statens kapital. Ett annat viktigt syfte är att genom försäljning av stora delar av Vattenfall frigöra medel för angelägna statliga investeringar. Vattenfalls totala förmögenhet har nyligen värderats till 140 miljarder kronor. Minst hälften torde ligga i vattenkraftverken, de s.k. sedelpressarna i norr. De investeringsmedel som frigörs bör användas för en omställning av landets energi och transportsystem i miljövänlig riktning. Vi befinner oss mitt i en ekologisk kris, och vi måste börja investera oss bort från de miljöfarliga och energislösande energi och transportsystem som i dag dominerar. Samtidigt är vi övertygade om att industrivärlden står vid inledningen till en långvarig lågkonjunktur och att det är mycket viktigt att staten i det läget bekämpar arbetslösheten. Vi har ett socialt nätverk som tar hand om människor även om de blir arbetslösa, men det är ett socialt ont att människor skall vara arbetslösa. Staten kan motverka detta genom att starta statliga investeringsprogram. Nu säger någon att det är väl inte möjligt att sälja ut kraftverken till landstingen eller att sälja ut detaljdistributionen till kommunerna. De har ju just i dessa dagar visat sig vara utomordentligt fattiga. Då bör man komma ihåg att det här är frågan om ytterligt lönsamma verksamheter med hög säkerhet, och till sådana är det inte svårt att finna lånefinansiering, förutsatt naturligtvis att staten sätter ett rimligt pris. Vi menar att staten bör investera när den privata investeringsverksamheten går ned. Vi tänker oss en årlig investeringsvolym i storleksordningen 10 miljarder kronor per år. Den skulle användas, som jag antydde, för järnvägar, både banor och rullande materiel, spårvagnslinjer, trådbussar etc. i de stora städerna. Vidare kan den användas för att satsa på vindkraft, biobränsleanläggningar av skilda slag -- Regeringen har hittills inte haft några kreativa idéer för hur krisen skall mötas. Man har talat om arbetsförmedling och omskolning, men det kommer inte att räcka. Redan nu har vi en ungdomsarbetslöshet på 7 %. Om inte snabba åtgärder vidtas kommer vi snart att ha en arbetslöshet på EG-nivå. Det investeringsprogram som miljöpartiet föreslår har tre fördelar. För det första bekämpar det samtidigt den ekonomiska och den ekologiska krisen genom satsning på miljövänliga och energisnåla alternativ. Det ger, för det andra, sysselsättning i de branscher som med all säkerhet kommer att drabbas av den ekonomiska krisen, nämligen entreprenad-, byggnads och verkstadsindustrierna. För det tredje ger det en sysselsättning som är spridd över landet, till både glesbygd och tätorter. Det tar säkert en viss tid innan en försäljning av Vattenfalls tillgångar kan genomföras. Därför har vi velat få dessa tankar presenterade så snabbt som möjligt. Det ger regeringen möjlighet att ta hänsyn till dem i sitt arbete med energipropositionen. Regeringen har ju också på senare tid visat sig kunna genomföra relativt omfattande förslag ganska snabbt. Jag kan inte se att detta förslag skulle stöta på några stora formella eller ekonomiska hinder även vid ett snabbt genomförande. Vi menar att en uppdelning av Vattenfall skall kunna påbörjas redan nästa höst, så att investeringsmedel kan finnas tillgängliga redan i början av år 1992. Det kan emellertid finnas skäl att starta investeringsprogrammet ännu tidigare. Det kan ske genom att man i viss utsträckning använder budgetmedel, men staten kan också genom ett relativt kortfristigt obligationslån ''förskottera'' investeringsmedlet. Vi kommer att återkomma med förslag i denna riktning i samband med vårt budgetalternativ. Herr talman! Utskottsmajoriteten har visserligen bundit sig för att avslå våra förslag, och jag har inga illusioner om att den kommer att ändra sig före voteringen. Jag har dock vissa förhoppningar om att dessa förslag skall befinnas så pass förnuftiga att man vid närmare eftertanke finner att de utgör en chans att slå två flugor i en smäll -- att skapa en bättre elmarknad och att bidra till bekämpandet av den dubbla krisen.

Herr talman! Frågan om Vattenfalls ägande och organisation har viktiga principiella aspekter. Elproduktion och eldistribution är verksamheter som i sig skapar faktiska monopol. Där kan det aldrig bli fråga om reell konkurrens. Vattenfall är en nationell tillgång som enligt utskottsmajoritetens uppfattning skall ligga kvar i statens ägo. Vi vill inte acceptera vare sig en uppdelning eller en försäljning. Vi kan inte heller godta att man kopplar in landstingen på ett helt nytt verksamhetsområde enligt miljöpartiets reservation när det gäller eldistribution. Vi avstyrker även det förslaget.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
Herr talman! Åke Wictorsson säger att elproduktion och eldistribution utgör naturliga monopol. Såvitt jag förstår är det fel. Både lokal och nationell eldistribution måste rimligtvis bedrivas som en monopolverksamhet -- om det tror jag inte vi behöver vara oeniga. När det gäller elproduktionen vet vi dock att det finns många producenter av el som kan och även i fortsättningen bör kunna distribuera och sälja el till kunder.

Elproduktionen behöver ingalunda vara något monopol. Med den s.k. common carrier-principen kan producenter och konsumenter träffa avtal om att köpa och sälja. Det statliga monopol som finns kvar är alltså transmissionsmonopolet, högspänningsnätet, där man låter dessa kontrahenter transportera elektricitet efter en viss taxa som gäller lika för alla. Så har man lagt upp det i Norge, Åke Wictorsson.

Herr talman! I detta betänkande finns bl.a. en återkallelse av förslag om treårsplan för Vattenfall. Det kan ha sitt värde att påpeka att denna återkallelse beror på att regeringen icke kunde få stöd i riksdagen i våras för en utbyggnad av tre större fossila kraftverk.

Det finns mycket som tyder på att denna nya fas innehåller betydligt mer förnuft än den tidigare energipolitik som präglade Sverige under den senare delen under 1980-talet. Vi får väl se. Men det är, väl att märka så att denna återkallellse trots allt i någon form visar på en viktig vändpunkt i svensk energipolitik. Herr talman! Detta betänkande egentligen om Vattenfalls energiverksgrupp. Vår uppfattning i utskottet var att man rimligtvis skulle behandla dennas omstruktureringen i samband med behandlingen av Vattenfalls bolagisering. Detta ville inte utskottsmajoriteten, men det hade varit av värde om man gjort detta. Då hade vi kunnat föra en litet bredare diskussionen som bl.a. involverat det Åke Wictorsson här nämnde, nämligen att Vattenfalls verksamhet skulle vara ett naturligt monopol. Så är det inte alls, vilket sades i en replik här. Om vi ser oss runt om i världen, och t.o.m. på våra grannländer, ser vi att det uppenbarligen inte förhåller sig så. Redan i dag finns det betydande mått av konkurrens i det svenska kraftsystemet, något som man självfallet bör utvidga till att omfatta en större del av vår totala elförsörjning. Det är mot denna bakgrund som vi moderater vill att Vattenfall kommer i många aktieägares enskilda ägo. Det är bättre om människorna äger och inte staten. Vi vet att affärsmässiga verksamheter fungerar bättre i privat regi. Herr talman! När det gäller elförsörjningen visar den nya energipolitiska situationen att vi i Sverige skulle må bra av en privatisering av Vattenfall, eftersom vi behöver mer konkurrens när det gäller kraftförsörjningen. Vi behöver också lyfta ut stamnätet från det stora Vattenfall, så att det blir ett enskilt företag, eller möjligtvis en enskild myndighet, som ger tillträde för många olika konkurrenter. Vi står i början av en utveckling mot en ny typ av energimarknad, där vi kommer att betydligt mycket mer av konkurrens och mångfald. Jag tror att Åke Wictorsson gör väl i att studera i läroboken vad som verkligen är naturliga monopol. Han kommer att upptäcka att man numera inte finner naturliga monopol på så många områden. Vi kan föra den diskussionen i dag och kanske många gånger i framtiden.

Vi har mycket att vinna på om svensk kraftproduktion kan fungera i detta internationella perspektiv när det gäller att utnyttja gemensamma resurser för kraftproduktion. Det kommer både miljön och ekonomin i elförsörjningen att vinna på. Det är mot den bakgrunden som vi de kommande månaderna behöver pröva hur en organisation av Vattenfall bör se ut i framtiden för att bäst leva upp till dessa krav. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation nr 1, som behandlar en uppdelning och partiell försäljning av Vattenfall. Första steget är redan taget genom att regeringen har aviserat att man skall bolagisera. Det är bra att regeringen därmed jämnar vägen för en fortsatt privatisering, så att ägandet av hela svenska folkets Vattenfall tillkommer hela svenska folket.

Herr talman! Gunnar Hökmark talade om återkallelse. Också miljöpartiet har yrkat på att de investeringar i kraftverk för fossila bränslen som Vattenfall föreslog inte skulle komma till stånd. Skillnaden mellan Gunnar Hökmark och mig är att han samtidigt inte kan tänka sig att minska elanvändningen och ersätta den med inhemska energislag och därigenom skapa möjligheter för en avveckling av kärnkraften. Jag vet inte riktigt hur moderaterna på sikt föreställer sig att de skall klara energibalansen. De tror väl på Kraftsams och andras prognoser att elkonsumtionen kommer att öka i landet. Får man inte bygga kraftverk för fossila bränslen, återstår naturligtvis att bygga kärnkraftverk. Men Gunnar Hökmark vet lika väl som jag att detta tar en sådan tid att det inte löser några elproblem under 90-talet, förutom att jag föreställer mig att svenska folket inte vill vara med på den linjen. Självfallet är vi överens om att transmissionen är ett naturligt monopol. Att man skulle dra parallella kraftredningar genom landet för att konkurrera om transmissionen är utomordentligt oekonomiskt och osannolikt. Jag antar att Gunnar Hökmark håller med mig om att också eldistributionen på lokal nivå i kommunerna är ett naturligt monopol där man har mycket svårt att åstadkomma en konkurrens. Det är därför som vi i miljöpartiet föreslår att kommunerna skall ta hand om transmissionen, så att detta monopol står under demokratiskt kontroll. När vi i miljöpartiet föreslår att kraftverken skall tas över av landstingen, beror detta på att vi anser att landstingen över huvud taget skall öka sin verksamhet. Det är då rimligt att de landsdelar som har fått en stor del av sin natur skadad och i viss utsträckning förstörd av vattenkraftsanläggningarna skulle få ett visst mått av inflytande och inkomst av dessa anläggningar. Vi tycker att detta är ett rimligt och rättvist sätt att ge människor i dessa bygder ett ägande som de får glädje av.

Herr talman! Vi socialdemokrater inbjöd för flera månader sedan moderata samlingspartiet till debatter över hela landet om hela det politiska fältet. Av någon obegriplig anledning har moderata samlingspartiet visat sig vara obenäget att ställa upp i en sådan debattrunda. Däremot visar det sig nu i kväll att moderata samlingspartiets representanter i näringsutskottet efteranmäler sig i varje ärende för att presentera sin moderata politik och följaktligen inbjuder till en debattomgång här i kammaren. Jag måste naturligtvis med anledning av kammarens pressade tidsläge beklaga att vi får denna debatt på det här sättet, men vi skall självfallet ta denna debatt. Gunnar Hökmark säger att vi för närvarande upplever en viktig skiljelinje när det gäller energipolitiken. Ja, det är riktigt. Men det är inte tack vare moderaterna, utan tack vare att tre partier i denna kammare -- socialdemokraterna, centerpartiet och folkpartiet -- befinner sig i en intensiv slutförhandling om en uppgörelse om en långsiktig energipolitik för detta land. Detta, herr Hökmark, är det nya i energipolitiken. Såvitt jag förstår har moderaterna inte bjudit särskilt mycket till för att åstadkomma den utvecklingen.

Detta är bara garneringar som i realiteten inte betyder någonting. Det kommer att bli på detta område som det blir på andra områden. Om Vattenfall förs över till privat ägande kommer starka ägargrupper på den privata sidan att ta hand om både elproduktion och eldistribution i detta land, och det vill vi socialdemokrater inte vara med om. Det lyster mig att höra hur Gunnar Hökmark skall kunna beskriva att det finns en konkurrens om elproduktionen i de norrländska älvarna. Var finns den konkurrensen mellan olika kraftproducenter? Var finns konkurrensen när det gäller kärnkraftsreaktorerna? Vilka privata ägare kan plocka fram de tiotals miljarder som fordras för att skapa dessa produktionsanläggningar? Jag håller med om att små anläggningar kan drivas i privat regi. Men när det gäller de stora strategiska anläggningarna finns det ingen konkurrens, och där bör samhället vara ägare.

Herr talman! Anledningen till att ni förhandlar om er energipolitik är ju att ni i grunden inte vet vad er egen energipolitik skall vara i framtiden. Faktum är att Åke Wictorsson inte ens vet det här i kväll. Det har ni överlåtit till andra att i praktiken bestämma över, eftersom ni själva har insett att den energipolitik som var högsta sanning här i kammaren för ett år sedan nu inte rimmar med verkligheten. När det gäller debatterna runt om i landet, Åke Wictorsson, föreslog vi att det skulle föras debatter om Europa, om energi och om skatter. Men av någon outgrundlig anledning ville ni inte ha debatter i olika fackämnen. Möjligtvis kan det ha berott på att ni vid den tiden inte visste var ni i sak stod i dessa frågor. Jag förstår uppriktigt sagt inte Åke Wictorsson när det gäller konkurrensen i kraftproduktionen. Visst är det en mängd olika företag som kan producera elektricitet på olika sätt och som kan konkurrera genom att producera på bästa sättet. Så har vi det redan i dag. Visst kan vi titta runt i vår omvärld och se att vi har betydande konkurrens även när det gäller distributionssystemen. Det allra besynnerligaste är när Åke Wictorsson menar att privata ägare inte kan erbjuda storskalig kraftproduktion. Åke Wictorsson har varit en intensiv anhängare av bl.a. NEX-projektet, som byggde på en mycket stor privat ägare. En stor del av den svenska kärnkraften byggdes upp med hjälp av privatkapital. En stor del av den svenska vattenkraften har byggts upp av privatkapital. Jag tycker att Åke Wictorsson bör besinna sig litet grand innan han far ut i alldeles för vilda slängar, som slår tillbaka mot honom själv. Herr talman! Lars Norberg vill överföra Vattenfall till landstingen. Av detta kan jag bara konstatera att miljöpartiet på fullt allvar vill överföra den svenska kraftproduktionen till en politisk institution som när det gäller sjukvård och annan verksamhet visat sig fungera mindre väl och skapat mängder med problem. Det är fullt i linje med den misshushållning av resurser som miljöpartiets centralistiska regleringspolitik i praktiken innebär -- man må kläda det hela i aldrig så gröna ord. Miljöpartiet är för en stor och omfattande politisk kontroll.

Herr talman! Gunnar Hökmark och jag är i princip överens om konkurrensen och att man genom den s.k. common carrier-principen kan skapa bättre möjligheter för konkurrens mellan olika elproducenter. Jag hoppas att vi också är överens om att det krävs ett stamlinjenät för att ombesörja transporterna av elektricitet, och detta är ett naturligt monopol. Jag hoppas också att vi är överens om att distributionen på lokal nivå är ett naturligt monopol där det är mycket svårt att tänka sig konkurrens. Min uppfattning är att det bästa sättet att handha naturliga monopol är att de läggs i samhällets ägo. Man kan alltså tänka sig även privat ägo, men då måste man ha en speciell övervakning över sådana företag. När det gäller landstingen är det ingalunda en centralistisk idé. Tvärtom, det är fråga om att decentralisera ägandet från ett koncentrerat statligt ägande till ett spritt ägande. Vi har diskuterat om det kanske vore lämpligt att vattenkraftverk skulle ligga på kommunal nivå och drivas av kommunerna. Men vi tror att det är för små enheter för att driva så pass stora företag. Vi tror att landstingen är en rimlig och naturlig nivå. Det hänger naturligtvis ihop med vår syn på den regionala demokratin. Vi menar att det skall vara en utökad regional demokrati, till vilket riksdagen kan delegera ett stort antal av de frågor som i dag behandlas i detta hus. Det kan gälla transporter, energi, sjukvård osv. Den synen tycker jag att Gunnar Hökmark i varje fall måste respektera, även om han inte delar den. Han vill ju ha enskilt ägande överallt.
Herr talman! Jag måste ha uttryckt mig otydligt om Gunnar Hökmark uppfattade mitt anförande så att det inte skulle kunna vara privata ägare av stora kraftproduktionsanläggningar. Jag sade att det handlade om en privatisering. Jag bestred däremot att man genom en privatisering skulle öka konkurrensen på området. Det gör man inte. Jag skulle vilja komplettera mitt tidigare inlägg. Jag upplever att i den internationella energimarknad som nu håller på att växa fram står vi starka i Sverige med Vattenfall som en stor motor i dessa verksamheter. Jag upplever inte att det på något sätt skulle påskyndas genom att man privatiserar ägandet av hela eller delar av Vattenfall. Vi är beredda -- och det glädjer mig att Gunnar Hökmark också tycker så -- att ställa upp i debatter med moderaterna för att diskutera hela det politiska fältet, t.ex. energi, EG, det social trygghetssystemet och den svenska modellen. Gå hem till partikansliet och se till att vi får dessa debatter.
Herr talman! Den här debatten har tenderat att bli något längre än vad ärendet egentligen från början förtjänar. Jag hör att jag får bifall ifrån kammaren, vilket inte är så vanligt. Det visar att vi kan vitalisera det parlamentariska livet på detta vis. Herr talman! Jag vill konstatera för Lars Norberg att miljöpartiet vill ha en ökad politisk styrning av energiproduktionen. Det må vara er politik, men ni skall inte påstå att det är något annat än centralism. Att ni sedan väljer en regional nivå spelar ingen roll. Åke Wictorsson! Jag är beredd att åka ned till Nynäshamn, hans egen hembana, och tala med honom om medlemskap i EG, om energiförsörjning, om vi skall ha kärnkraften kvar eller inte osv. När det gäller Vattenfall är det självklart att det blir en bättre och en jämbördig konkurrens om en av de största kraftproducenterna är på likställd fot med de andra kraftproducenterna och inte en statlig myndighet. Jag hälsar från det moderata partikansliet. Jag är mycket väl medveten om hur gärna vi vill debattera. Gå hem, Åke Wictorsson, till Bo Toresson och föreslå honom att ta en sakdebatt i frågorna. Ställer ni upp kommer ni att möta många debatthungriga moderater, som är väl beredda att tala om hur vi skall förbättra den sociala tryggheten så att människorna inte behöver stå i landstingens sjukvårdsköer som Lars Norberg vill göra längre genom att överföra vattenkraften dit.
Herr talman! Jag accepterar med glädje utmaningen från Gunnar Hökmark att möta honom i en fortsatt debatt i Nynäshamn.
Herr talman! Gunnar Hökmark säger att det är en centralisering att sälja ut från statlig nivå till regional nivå. Han och jag har icke samma språkbruk. Jag kallar det för decentralisering när man överför resurser och beslutsmakt från statlig till regional nivå. När det gäller frågan om energidebatt måste jag beklaga att det pågår en sådan vid sidan om kammaren i slutna rum. Jag tycker att det är ur demokratisk synvinkel beklagligt att det är så i vår svenska riksdag.

Herr talman! Åke Wictorsson frågade var konkurrensen till de stora kraftproducenterna är. Med den nuvarande kraftmonopolpolitiken har man lyckats undvika sådan konkurrens. Det är därför det är så viktigt att stamnätet blir tillgängligt för alla, för stora och små kraftproducenter, för distributörer och åtminstone för större elförbrukare, så att de kan överföra elkraft till självkostnad. Miljöpartiet vill ha common carrier-principen både i Sverige och i hela Norden. Norges förra borgerliga regering föreslog i våras en sådan common carrierprincip. Stortinget antog förslaget, och den nuvarande socialdemokratiska regeringen avser att följa det. Där ligger Sverige litet efter, men det är lätt avhjälpt. Herr talman och Åke Wictorsson! Det är inte bara konventionella kraftproducenter som kan erbjuda elkraft. Det skulle också kunna vara vindkraftverk och biokraftdrivna kraftverk. Dessutom har vi det senaste året fått lära oss att man också kan låta distributörer tillsammans med stora kunder genom att spara kraft få kraft över som kan transiteras på nätet. Det finns verkligen mycket att göra på området. Det har man visat i andra länder, mest än så länge i USA. Nu har det kommit till Norge, och det finns i delar av Västtyskland. Låt det också komma till Sverige, så vi får en bättre fungerande elmarknad, och vi kan få den elbörs som chefen för statens energiverk har efterlyst. Låt oss få detta, så får vi bättre och billigare tillgång till el än vi skulle få om monopolen behålls.

Herr talman! Detta ärende handlar om delgivning, och eftersom riksdagens ledamöter är skötsamma personer kanske det finns anledning att berätta vad delgivning är. Man kan konstatera att det oftast är något mindre trevligt för mottagaren. Gällande lag säger att delgivning skall kvitteras av mottagaren, och det sker ofta i form av ett delgivningsbevis. Vi moderater godtar flertalet av förslagen mot bakgrund av att det finns ett stort behov av ett effektivare delgivningssystem. Vi vänder oss emellertid mot vissa av regeringens förslag på grund av att de kan utgöra ett hot mot den enskildes rättssäkerhet och/eller integritet. I propositionen föreslår regeringen att kravet på särskild bevisning för att delgivning har skett slopas vid ordinär delgivning i vissa fall. Under förutsättning att den som söks är medveten om att målet är anhängigt vid domstol, skall det vara tillräckligt att myndigheten först skickar delgivningen med posten till den sökte och därefter skickar ett meddelande om att delgivningshandlingen har skickats. Förenklad delgivning, herr talman, skall generellt sett kunna användas beträffande alla försändelser. Det enda undantaget gäller stämningsansökan eller andra handlingar varigenom mål eller ärenden anhängiggörs. Vi moderater kan inte godta att förenklad delgivning ges ett så omfattande användningsområde som föreslås i propositionen. Även om risken för att två separata försändelser skall försvinna i posthanteringen är liten, kan det inte uteslutas att de kan försvinna. I ett sådant läge har den enskilde bevisbördan och skall påvisa att han eller hon inte har delgivits handlingarna. Det, herr talman, torde vara praktiskt taget ogörligt för en vanlig människa att kunna bevisa att han eller hon inte har fått en viss försändelse med posten. Det finns också en uppenbar risk, anser vi, för att personer anses ha blivit delgivna trots att de har varit bortresta då försändelsen anlände och två veckor därefter. Det är alltså fråga om en så kort tidsrymd som ett par veckor. Som bekant är den svenska lagstadgade semestern betydligt längre, och många har möjlighet att ta ut sin semester i ett sammanhang. Den föreslagna delgivningsordningen kan leda till allvarliga rättsförluster för enskilda. Denna vår uppfattning på moderat håll har vi också stöd för hos ett antal remissinstanser vilka de facto är kritiska till den av regeringen föreslagna ändringen. Detta finns beskrivet dels i den moderata motionen, dels i betänkandet i form av referat av dessa remissinstansers kritik och, naturligtvis, också i instämmanden i vissa fall. Det är mot denna bakgrund vi föreslår att förenklad delgivning inte skall få ske beträffande försändelser som kan ha en ingripande betydelse för den som söks. Det finns en annan del av propositionen som vi är minst lika kritiska mot och som vi också yrkar avslag på. Det gäller förslaget från regeringen om att hemliga telefonnummer till enskilda personer skall få lämnas ut till myndigheter utan hinder av sekretess om uppgiften behövs för delgivning. För närvarande gäller att televerket skall lämna ut uppgiften om hemligt telefonnummer till enskilds bostad bara om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen skall skydda. Här ber jag att få hänvisa till vad statsrådet i det departement som har att sköta dessa ärenden sade under riksmötet 1984/85. Då var nämligen förslaget uppe om att delgivningsärenden skulle lyfta på sekretessen för hemliga telefonnummer. Det avvisade statsrådet, som faktiskt även då var socialdemokrat. Vi moderater konstaterar att flera remissinstanser har samma kritiska inställning till detta som vi har. Jag skall med nöje gå in på dessa remissinstansers yttranden om så anses nödvändigt i en eventuell debatt i detta ärende. Det är inget hot. Det är bara ett konstaterande om att kritiken är stark och att den stöder oss moderater. I vår motion 1990/91:Ju7 har vi hemställan i två punkter. Den ena avspeglas i betänkandets reservation nr 1, och den andra återkommer i reservation nr 4. Vi moderater står självfallet bakom dessa reservationer. Dessutom står vi bakom reservation nr 2 som är en flerpartireservation. På grund av den sena timma som vi befinner oss i skall jag nu avstå från att yrka bifall till reservationerna nr 1 och nr 4. Däremot yrkar jag bifall till reservation 2, flerpartimotionen. Innehållet i den reservationen kommer säkert folkpartiets företrädare i denna debatt att gå in på.

Herr talman! Delgivningsfrågor är rubriken på detta betänkande. Det gäller viktiga frågor som ytterst handlar om rättssäkerheten. En av de grundläggande principerna i en rättsstat är att ingen skall dömas ohörd. En domstol kan inte fatta beslut utan att den som skulle kunna drabbas av beslutet får tillfälle att yttra sig. Ibland räcker det med skriftliga besked från den berörde, men vid rättegångar och liknande måste man höra honom eller henne på plats. Delgivning är ett sätt att få rimliga garantier för att en handling når sin adressat, vilket inte är så lätt av olika skäl. Förhandlingar som måste inställas därför att människor inte har blivit delgivna är ett stort problem framför allt i storstäderna. Herr talman! Folkpartiet liberalerna ser därför positivt på detta regeringsförslag som vill förenkla och effektivisera delgivningsförfarandet. Vi tycker att man på ett rimligt sätt har balanserat effektivitetshänsyn, integritetsaspekter och rättssäkerhetsskäl. Det har dock gjorts med ett undantag. Undantaget är surrogatdelgivning genom arbetsgivare. Denna fråga var aktuell 1985 men avvisades då. Nu kommer förslaget igen. Effektivitetshänsynen väger nu tydligen tyngre än hänsynen till individens integritet för regeringen och socialdemokraterna, men inte för oss i folkpartiet liberalerna. Förslaget till surrogatdelgivning via arbetsgivare bör inte genomföras den här gången heller. Detta är innebörden i reservation nr 2, som jag yrkar bifall till.

Herr talman! Vänsterpartiet ställer sig bakom reservation nr 2 Surrogatdelgivning genom arbetsgivare, och yrkar bifall till reservation nr 3 som handlar om skydd av brevhemligheten. Den är i dag skyddad genom en särskild reglering i regeringsformen.

Herr talman! I justitieutskottet har jag tillsammans med andra ledamöter reserverat mig mot den förenklade delgivning som föreslås i propositionen och mot propositionens förslag om rätt att öppna delgivningsförsändelse och rätt att lämna ut hemliga telefonnummer för att, som man tydligen tror, underlätta delgivning. Jag ställer mig bakom dessa reservationer. Jag vill särskilt protestera mot förslaget att förenklad delgivning skall antas ha skett två veckor efter det att delgivningsbrev har skickats. Många människor i Sverige är bortresta mer än två veckor i sträck, vilket vi har hört tidigare här. Särskilt när det gäller semesterresor kan det vara svårt att få eftersändning av posten att fungera. Det finns således stora och tydliga risker att enskilda människor råkar illa ut genom den förenklade delgivning som föreslås. Jag hoppas att kammarens ledamöter skall inse det orimliga i detta och avslå propositionens förslag om förenklad delgivning.

Herr talman! Det sägs då och då att effektiviteten i den offentliga sektorn är dålig och att vi inte får gjort det vi vill få gjort för de insatta resurserna. I hela den offentliga sektorn pågår nu ett omfattande arbete med att öka möjligheterna att nå uppställda mål utan krav på ökade resurser. Man ser över arbetsorganisationen och rutinerna och gör nya prioriteringar. Jag tycker att det är viktigt att riksdagen bidrar till det arbetet genom att också se över de regelsystem som styr många verksamheter. I det sammanhanget skall vi se förslaget om förenklade rutiner i delgivningsverksamheten. Antalet delgivningar har ökat, liksom också svårigheterna att fullfölja delgivningen. Folk håller sig undan på ett mer effektivt sätt. När riksdagens revisorer granskade hur delgivningsverksamheten fungerade kom man fram till att det borde gå att effektivisera den. Riksdagen instämde i detta och sade att förslag till ändringar borde kunna komma så snart som möjligt. Nu har vi fått ett sådant förslag om förenklingar. Vi anser att dessa förslag kan effektivisera delgivningsverksamheten utan att de medför men för rättssäkerheten eller den personliga integriteten. Vi tycker att det är viktigt att den offentliga sektorn får möjligheter att arbeta på ett förnuftigt sätt och yrkar således bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Herr talman! Det är klart att det är en fördel med ett kortfattat inlägg så här dags. Jag tyckte dock att det var ett väl sväpande sätt att avfärda så mycket av så stark remisskritik mot dessa båda förslag. Det gäller dels förenklad delgivning, dels regeringsförslaget om utlämnande av hemliga telefonnummer. Jag vill bara understryka -- det gör jag också mycket kortfattat -- att remisskritiken är mycket stark. Var och en här i kammaren, och även icke närvarande, kan ta del av remissinstansernas kritik i betänkandet. Jag vill således inskränka mig till att rekommendera läsningen i fråga.
Herr talman! Förra gången som frågan om surrogatdelgivning genom arbetsgivare var uppe var skälen emot så många att man avstod från att införa en sådan regel. Alla de skäl som nu anförs i betänkandet på s. 14 var aktuella redan då, men de ansågs inte vara tillräckligt starka. Nu säger utskottsmajoriteten helt enkelt: Inga hinder föreligger. Vad är det som hänt under tiden?
Herr talman! Jag vill göra både meddebattörerna och övriga i kammaren uppmärksamma på att i samtliga fall där vi föreslår förenklingar har dessa omgärdats med mycket starka villkor, vilket innebär att vi med gott fog kan hävda att både rättssäkerheten och den personliga integriteten skyddas. Den förenklade delgivningen skall vara sådan, att den delgivne är medveten om att ärendet är aktuellt och att förenklad delgivning kan användas. Den skall alltså inte komma som en överraskning. Dessutom får det inte röra sig om åtgärder som är mycket ingripande för den enskilde. Även surrogatdelgivning via arbetsgivare omgärdas med villkor för att garantera rättssäkerheten. Dessutom understryks både i propositionen och i utskottsbetänkandet att den vägen bör användas först sedan alla de vanliga vägarna har prövats utan framgång och att det är uppenbart att adressaten medvetet håller sig undan och därigenom i praktiken omöjliggör en delgivning. Jag anser att delgivningsmyndigheten skall få den här möjligheten att nå adressaten via hans arbetsplats.
Herr talman! Jag beklagar den lättvindighet med vilken utskottsmajoritetens talesman avfärdar den starkare remisskritiken. Observera bl.a. En sak som riksdagen intresserat sig mycket för är situationen för kvinnor som är förföljda, oftast av sina före detta män. Genom lagstiftning försöker vi skydda dessa kvinnor på de mest effektiva sätt som vi kan hitta på. Det finns ingenting som kan säkerställa att ett utlämnat hemligt telefonnummer kommer att vara sekretesskyddat när det väl har kommit till myndighetens kännedom. Detta är en uppenbar fara, som vi inte tar så lättvindigt på. Vi vill att den som skaffat sig ett hemligt telefonnummer också skall ha det integritetsskyddet.
Herr talman! När Göthe Knutson säger att vi inte tar hänsyn till remissinstansernas synpunkter är det fel. Det är tvärtom på det sättet att de föreslagna reglerna, som jag sade, har omgärdats med villkor för att både förenklad delgivning och surrogatdelgivning skall kunna ske på ett rättssäkert sätt. Självfallet skall, Göthe Knutson, telefonnummer som lämnas ut till delgivningsmyndigheten inte få lämnas vidare, utan myndigheten skall bevara den hemligheten, så att den inte kommer vidare till obehöriga personer. Det finns ingen anledning att misstänka att delgivningsmyndigheten skulle föra ett hemligt telefonnummer vidare.
Herr talman! Det här blir mitt sista inlägg, såvida inte Eva Johansson provocerar mig med nytt tal om att vi som kritiserar och därmed också remissinstanserna skulle ha fel. Eva Johansson ägnar sig åt önsketänkande. Att t.o.m. televerket vill avslå detta förslag anser jag talar för sig självt. Jag föreslår innantilläsning.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att vi hyser tillit till delgivningsmyndighetens sätt att handskas med dessa uppgifter. Det kommer jag att göra till dess myndigheten har visat att den inte är värd den tilliten. Det finns ingen anledning att misstro denna myndighet.